Herr talman! När riksdagen nu har att ta ställning till regeringens sparproposition i vad avser arbetsmarknadsdepartementets område kan man klart konstatera att regeringen inte på någon punkt föreslagit åtgärder som skulle innebära att man medverkar till att minska möjligheterna att upprätthålla sysselsättningen. I detta sammanhang finns det anledning att framhålla att vårt land under senare delen av 1970-talet har kunnat genomgå en mycket djupgående lågkonjunktur med bibehållen hög sysselsättning och låg arbetslöshet. I själva verket har den totala sysselsättningen aldrig varit så hög i Sverige som den är i dag. Om man jämför med de västliga industriländerna har Sverige klarat sig anmärkningsvärt väl. Arbetslösheten har hållit sig på ca 2 20 — att jämföra med OECD-länderna, som f. n. har en genomsnittlig arbetslöshet på ca 6 Ho. Detta visar också att socialdemokraternas skrämselpropaganda om att regeringen med sin politik skulle äventyra sysselsättningen och skapa arbetslöshet har varit helt grundlös. Det är självklart att regeringen även i fortsättningen kommer att ha en mycket hög ambitionsnivå för att upprätthålla sysselsättningen. Detta fastslås även i propositionen, där det klart framgår att en av utgångspunkterna för regeringens besparingsprogram har varit att arbetsmarknadspolitikens mål skall stå fast, vilket även bekräftades av arbetsmarknadsministern i förra veckans debatt i detta ärende. Från centerns sida ser vi det som självklart att alla möjligheter tillvaratas för att upprätthålla en fortsatt hög sysselsättning. Mot bakgrund av detta finner jag den socialdemokratiska reservationen nr 3 om skärpning av den arbetsmarknadspolitiska beredskapen helt onödig. De föreslagna besparingarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde uppgår totalt till 130 milj.kr. Det ekonomiskt mest betydelsefulla förslaget gäller arbetsmarknadsutbildningen. Genom avveckling av det s.k. stimulansbidraget om 10 kr. dag skulle 110 milj.kr. kunna inbesparas. Socialdemokraterna har reserverat sig och yrkar avslag på förslaget. Avsikten med stimulansbidraget har varit att göra det ekonomiskt fördelaktigt för den arbetssökande att utnyttja en arbetslöshetsperiod till utbildning. Arbetslösa kassamedlemmar erhåller då förutom dagpenning motsvarande högsta ersättning från arbetslöshetskassan, f.n. 195 kr., ett stimulansbidrag om 10 kr./dag. Den kategori elever som omfattas av föreliggande regeringsförslag, dvs. vuxna icke arbetslöshetsförsäkrade, har före utbildningen uppburit kontant arbetsmarknadsstöd med 75 kr. dag, vilket redan det innebär en stor ekonomisk fördel i jämförelse med arbetslöshetsersättningen. Undersökningar har även visat att stimulansbidraget för arbetslösa som inte deltog i utbildning haft endast marginell betydelse som motiv för utbildning. Även om likvärdiga ekonomiska förmåner utgår, måste det vara fördelaktigt att utnyttja en arbetslöshetsperiod för utbildning och därigenom skaffa sig bättre möjligheter att erhålla ett nytt arbete. Vad gäller personer med sjukpenning, pension eller liknande förmåner föreslår utskottet att regeringens förslag modifieras så att bidragsnivån för dem blir oförändrad. Socialdemokraterna reserverar sig även för att regeringen skall lägga fram förslag om höjning av ersättningarna vid arbetslöshet och dagpenning vid arbetsmarknadsutbildning, så att höjningen kan genomföras tidigt under kalenderåret 1981. Som aviserats i propositionen kommer förslag att framläggas i detta avseende, och ärendet är föremål för beredning av regeringen i det pågående budgetarbetet. I det här sammanhanget vill jag anknyta till vad Erik Johansson anförde här i kammaren i förra veckan. Han påstod då att ersättningarna vid arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning kraftigt har urholkats under senare år och att de försörjningsmöjligheter som det nuvarande utbildningsbidraget ger kontinuerligt har försämrats under de icke socialistiska regeringarna. Detta överensstämmer inte med de verkliga förhållandena. I stället har höjningar av arbetslöshetsersättningen skett under åren 1977, 1978 och 1979. Någon höjning skedde däremot inte under åren 1974-1976 med socialdemokraterna i regeringsställning, och det var då vi fick en eftersläpning i täckningen av inkomstbortfallet. Genom att slopa stimulans-tian, som tyvärr inte visat sig vara särskilt effektiv för att uppmuntra till utbildning i stället för arbetslöshet, skapar man ett bättre ekonomiskt utrymme för att på nytt höja ersättningen vid arbetslöshet. Detta tror jag kommer att uppfattas positivt av den som drabbas av arbetslöshet. Sedan mitten av 1960-talet bestrider AMS kostnaden för försöksverksamhet med barnomsorg för deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Barnomsorg kan erbjudas barn till kursdeltagare som uppbär utbildningsbidrag och deltar iutbildning, som inte går att erhålla på hemorten. Barntillsynen är i dessa fall kostnadsfri för deltagarna. Det är fortfarande inte mer än ett hundratal platser som utnyttjas. Om utbildningen anordnas på hemorten får kursdeltagarna i vanlig ordning betala avgift för kommunal barntillsyn. För att man skall kunna få till stånd större rättvisa beträffande kostnaderna för barntillsyn, oavsett var utbildningen är förlagd, föreslås i propositionen att barnomsorgen inom arbetsmarknadsutbildningen fr.o.m. 1 januari 1981 får erbjudas mot avgift. Avgiften bör motsvara vad kursdeltagaren skulle få betala för kommunal barnomsorg i sin hemkommun. Utskottsmajoriteten tillstyrker förslaget om avgiftsbeläggning av barntillsynen inom arbetsmarknadsutbildningen och anser det rimligt att de som utbildas utom hemorten får bära kostnaden för barntillsyn i samma utsträckning som de som utbildas i hemorten. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1980/81:11 i samtliga delar och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.

Nr 44 Herr talman! Antalet arbetslösa stiger. Antalet uppsagda stiger. Antalet permitterade stiger. Antalet arbetare med korttidsvecka stiger. Men antalet kvarstående lediga platser minskar och antalet nyanmälda lediga platser minskar, både i jämförelse med föregående månad och i jämförelse med Besparingar i föregående år. statsverksamheten Detta står att läsa i arbetsmarknadsstatistiken för oktober månad 1980. Samtidigt kan vi läsa hur utskottsmajoriteten avfärdar ett socialdemokratiskt förslag om skärpning av den arbetsmarknadspolitiska beredskapen. Låt mig ta ett konkret exempel. I min hemkommun Borås finns i dag 1 500 personer som slåss om 200 lediga jobb inom industri, service och byggnadssektor. Totalt finns det 621 lediga jobb, varav drygt 400 är lärartjänster. Dessa 621 lediga jobb skall jämföras med de 954 under föregående lågkonjunktur. Det allvarligaste är att flyttlassen drar från Borås. Invånarantalet i Borås minskar mest bland 20 jämförbara kommuner. Detta är bara ett exempel. Det får inte vara så att Sverige nu medvetet styrs in i en ökad arbetslöshet med allt längre arbetslöshetsperioder. Vi socialdemokrater anser att landet i detta läge måste öka de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Dessa resurser måste dessutom målmedvetet styras till de svagaste grupperna. Vi måste ta vara på lärdomarna från föregående lågkonjunktur. Redan i dag finns tusentals invandrare, kvinnor och korttidsutbildade som väntar på plats till de förberedande kurserna i AMU. Då tänker jag på kurser i svenska för invandrare, preparandkurser och kurser i allmänna ämnen, som fungerar som inkörsport till yrkesutbildningen. Nedskärningar vid genomförandet av årets budget drabbar dessa kurser oerhört hårt. Effekten av detta måste på längre sikt leda till en strypning av yrkesutbildningarna om ingenting händer, eftersom deltagarna i dessa i stor utsträckning rekryteras bland invandrare, kvinnor och korttidsutbildade. De sociala effekterna av en nedskärning av AMU blir förödande. På orter med hög invandrartäthet läggs problemen över på andra instanser, t.ex. sociala myndigheter, vilket i sin tur förstärker fördomarna mot invandrarna. Eftersom även de alternativa vuxenutbildningsformerna får minskade resurser, så är det inte alls svårt att räkna ut att de svagaste grupperna går mot allt längre arbetslöshetsperioder. Nej, vi måste i stället satsa offensivt på AMU. Då kan den begynnande konjunktursvackan användas till något konstruktivt. Rusta upp människorna inför den kommande industriella utvecklingen — med allt som den för med sig av datorisering, automatisering och robotisering! Med dessa ord instämmer jag i vad Anna-Greta Leijon anförde här i kammaren i torsdags. Till sist några ord om den socialdemokratiska reservationen nr 2. Vi socialdemokrater yrkar att regeringens förslag om införande av avgifter för barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen skall avslås. Vi har både i motionen och i reservationen anfört flera skäl för vårt avslagsyrkande, men låt mig här lämna ytterligare några. Det är ingen stor grupp vi diskuterar. Åtminstone är den inte f. n. det. Det 105 är ca 100 elever i AMU som får sin utbildning utanför hemorten, och de har då sina barn med sig till utbildningsorten. Barnomsorgen ordnas på studieorten genom AMS. Hittills har denna barnomsorg varit avgiftsbefriad. Nu föreslås att kursdeltagarna skall betala för denna service, och taxan föreslås följa taxesättningen i barnets hemortskommun. Staten skulle enligt besparingspropositionen spara 300 000 kr. per år. Det innebär att varje deltagande förälder med barn drabbas av en genomsnittlig kostnadsökning på 3 000 kr. Detta är ändå bara halva sanningen, eftersom avgifterna för barnomsorgen varierar från kommun till kommun.

Resterande 24 kommuner använder sig av båda taxekonstruktionerna.

Många familjer delar barntillsynen eller har funnit andra lösningar. Det kan också ha varit så att hemortskommunen inte ens har kunnat erbjuda barntillsyn, och vederbörande har löst barntillsynen genom arbete på obekväm tid eller på andra sätt. Vi socialdemokrater anser att det är både arbetsamt och ekonomiskt betungande nog att med små barn studera utanför hemorten. Det är orimligt att denna lilla grupp skall bära en så stor del av bördan för landets dåliga ekonomi. Den har redan drabbats av arbetslöshet och har kanske bara 155 kr. i utbildningsbidrag. På dessa pengar skall de betala skatt. De förlorar stimulansbidraget på 10 kr. per dag och tvingas betala en ojämlik avgift för en service som föranleds av bristande studiemöjligheter på hemorten. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men konstaterar att många tunga skäl talar för den socialdemokratiska reservationen nr 2. Den eventuella, lilla besparingen leder ofrånkomligt till helt onödig byråkrati, pappersexercis och kontroll. Den drabbar en så svag grupp att kommunerna kan tvingas betala socialbidrag för att kursdeltagarna skall klara av barntillsynsavgiften. Detta kallas ekonomisk rundgång. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid betänkandet.

Vad man begär i den är att regeringen skall iaktta en skärpt arbetsmarknadspolitisk beredskap inför den väntade försvagningen av arbetsmarknaden. Men den beredskapen har redan regeringen, varför det inte finns anledning att ytterligare påpeka det. Detta bekräftades också i förra veckans debatt, i vilken arbetsmarknadsministern deltog. Det är skälet till att arbetsmarknadsutskottet har avstyrkt motionen i den delen. Lahja Exner talade om neddragningar av bl.a. kurser. Men AMS har kommit med en begäran om ökad tilldelning av medel. Den begäran har bara funnits hos regeringen en dryg vecka. Jag utgår från att den kommer att behandlas både snart och positivt. Jag förstår inte riktigt Lahja Exners resonemang om avgiften för barnomsorg. Om man utgår från att båda föräldrarna förvärvsarbetar, uppstår ju inget utökat behov av barntillsyn. Är man däremot ensamstående, har man hela tiden behov av barntillsyn, oavsett var man deltar i utbildning. Jag ser det som ett rättvisekrav att alla får betala för barntillsynen. Utbildar man sig på hemorten, får man som sagt betala för sin barntillsyn. Och jag anser det naturligt att knyta denna avgift till hemortskommunen.
Herr talman! Margit Odelsparr säger att hon delar den socialdemokratiska bedömningen av situationen på arbetsmarknaden i dag. Vi gjorde vår bedömning redan i oktober, och det hade varit mycket välbehövligt om utskottet redan under pågående arbete hade delat denna bedömning. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen finns det rapporter från hela landet som uttrycker mycket stor och djup oro. Vi socialdemokrater anser att det här måste ske en omedelbar skärpning. Vi har ingen tid att förlora. Och vi har inte tid att arbeta med nedrustningsfrågor på AMS-utbildningens område. Margit Odelsparr har kanske aldrig träffat familjer där man delar på barntillsynen, där båda föräldrarna t.ex. arbetar på obekväm tid och turas om att ta hand om barnen. När den ena föräldern förlorar arbetet, blir familjen av med sina grundläggande förutsättningar även för barntillsynen. Måste man då ta med sig barnen till utbildningsorten, hamnar man i den situationen att man måste skaffa sig barntillsyn utanför familjen. Därigenom får familjen en extra kostnad.
Herr talman! Jag vill bara vidhålla att det inte är någon skillnad på den bedömning vi i utskottet gjorde i oktober månad och den bedömning vi nu gör. Av besparingspropositionen framgår också att regeringen har en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap just med hänsyn till den väntade lågkonjunkturen. Det betonades också mycket starkt av arbetsmarknadsministern i debatten i förra veckan. Någon ändring har alltså inte skett på denna Vad gäller barntillsynskostnaderna vill jag säga följande. Kan man ordna barntillsynen på ett sådant sätt att man inte behöver anlita kommunal barnomsorg, försöker man väl i de flesta fall att göra detta. Det är, som jag ser det, helt naturligt. Men är man tvungen att anlita kommunal barnomsorg, är det enligt min mening rättvist att alla får erlägga en avgift för denna barnomsorg — det skall vara lika för alla.
Herr talman! Det är handling som behövs och inte ord. Och det återstår fortfarande för regeringen att handla. Om regeringen handlar behövs inte heller den neddragning som regeringen i besparingspropositionen har påstått skulle behövas. Det är många människor som har ordnat sin barntillsyn inom familjen så att man turas om. Det har man gjort också av den anledningen att kommunen inte har kunnat erbjuda barntillsynsplats.

Herr talman! Vi fortsätter i dag den avbrutna debatten om de delar av besparingspropositionen som berör arbetsmarknadspolitiken. Det är kanske tur att vi får debatten i två delar, eftersom torsdagens diskussion föregående vecka i mycket liten utsträckning behandlade betänkandets egentliga innehåll utan mer höll sig kring allmänna anklagelser från socialdemokraterna vad gäller regeringens och riksdagsmajoritetens ambitioner att med maximala ansträngningar uppehålla en hög sysselsättning i vårt land. Det socialdemokratiska slagordsmaskineriet förnekade sig inte i den första delen av debatten, och jag måste uttrycka min förvåning över att kunniga och seriösa arbetsmarknadspolitiker lånar sig till den här typen av förenklad diskussion. Som väl framgår av regeringens proposition i de delar som arbetsmarknadsutskottet behandlar är arbetsmarknadspolitiken endast marginellt berörd av besparingsarbetet — enligt mångas uppfattning kanske i alltför liten utsträckning. Kravet på bästa möjliga resursutnyttjande måste gälla också de pengar som ställs till arbetsmarknadspolitikens förfogande, och vi får inte falla undan för onyanserad kritik när det gäller våra strävanden att i rådande ekonomiska läge våga prioritera också inom detta område. Isak, herr talman, vill jag säga att avvecklingen av stimulansbidraget på 10 kr. per dag för vissa grupper är väl motiverad. Bidragets storlek i relation till de ersättningar som utgår i olika former är inte ägnat att stimulera i någon högre utsträckning. Vad gäller dagersättningen och dess storlek, så får vi återkomma till den frågan i samband med behandlingen av den kommande budgetpropositionen. Avgiften för barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen är till stor del en rättvisefråga, precis som Margit Odelsparr framhöll här i debatten. Varför skall barntillsynen plötsligt vid temporär vistelse Nr 44 utanför hemorten vara avgiftsfri, när den inte är det för dem som måste ha barntillsyn och går under utbildning på hemorten? Det är den centrala frågan i den här debatten. Vi kan också konstatera att den här frågan inte främst är en fråga om besparingar utan en fråga om principer och rättvisa. Besparingar i Vad gäller den arbetsmarknadspolitiska beredskapen visar regeringens — statsverksamheten och riksdagsmajoritetens tidigare agerande att vi på normalt sätt är beredda att ställa nödvändiga resurser till förfogande i takt med att arbetsmarknadsläget i konjunkturnedgången försämras. Det är mot det förhållandet, dvs. att den här regeringen och riksdagsmajoriteten visat mycket höga ambitioner när det gäller att klara arbetsmarknadsläget, som socialdemokraternas i förtid presenterade anklagelser skall ställas och inte mot några hypotetiska situationer. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag är övertygad om att vi får skäl att återkomma till kostnadsutvecklingen och resursutnyttjandet inom arbetsmarknadspolitikens område. Det finns alla rimliga skäl att tro att det också inom detta område finns utrymme för bättre resursutnyttjande och effektivisering.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

Herr talman!

Utskottet har också i detta betänkande tagit ställning till en partimotion från vänsterpartiet kommunisterna med innebörden att riksdagen hos regeringen hemställer om erforderliga åtgärder för att avbryta flyttningen av riksdagen. Vad gäller avgiftssystemet vid datainspektionen har Kurt Hugosson och Lennart Pettersson — båda socialdemokrater — yrkat avslag på propositionen med hänvisning till att systemet blir alltför komplicerat och därmed arbetskrävande för datainspektionen. Här är utskottet enigt om att man skall följa regeringsförslaget, eftersom det ligger i linje med vad riksdagen redan tidigare har ställt sig bakom. Vi har dock tagit ett visst intryck av motionärernas kritik, vilket har lett till skrivningen att vi förutsätter ”att datainspektionen och regeringen utvärderar systemet då tillräcklig erfarenhet vunnits och i samband därmed föreslår de förändringar som kan visa sig motiverade”. Beträffande riksdagshuset står vi socialdemokrater fast vid riksdagens beslut om återflyttning och kan därför inte ansluta oss vare sig till kommunistmotionens hemställan eller till folkpartireservationen. Tre av oss erinrar i ett särskilt yttrande om att vi, då vad som kan kallas det definitiva flyttningsbeslutet togs, hävdade att alternativet Sergels torg borde ha utretts närmare, innan man bestämde sig för att flytta riksdagsarbetet till Helgeandsholmen och Gamla stan. Något resignerat måste man dock konstatera att ombyggnadsarbetena efter riksdagens beslut fortskridit så långt att de nu rimligen inte kan avbrytas. Man får inrikta sig på att göra riksdagshuset så funktionsdugligt som möjligt i den nygamla miljön. Beträffande den framtida organisationen av samhällsinformationen vill Nr 44 utskottet att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Det Tisdagen den innebär ett accepterande av förslaget att man skall se över NSI:s ställningoch 9 december 1980 verksamhet. Men utskottet understryker kravet på att utvärderingen genomförs förutsättningslöst och med beaktande av den samordning av olika Besparingar i informationsinsatser som behövs — inte minst med tanke på samordningen statsverksamheten, mellan statliga och kommunala myndigheter. m.m. Våra båda reservationer från socialdemokratisk sida — reservationerna 1 och 2 — gäller för det första underrättelse enligt 10 § datalagen och för det andra stödet till dagspress och organisationspress. De berör centrala demokratiska frågor om respekten för den enskildes integritet samt möjligheterna att upprätthålla pressens demokratiska funktioner. Den paragraf i datalagen som regeringen vill ändra på är en kardinalbe stämmelse i en lagstiftning som ofta brukar anföras vara ett pionjärverk internationellt sett i ansträngningarna att skydda den enskilde inför utvecklingen av den elektroniska tekniken. Här har verkligen de borgerligas sparnit kommit i konflikt med viktiga principer, som inte minst folkpartiet stred för här i kammaren, då socialdemokraterna var i regeringsställning. Här är man i färd med att sälja bort viktiga delar av integritetsskyddet för den futtiga summan av 2,5 milj.kr. i möjlig men långt ifrån säker besparing. De 2,5 miljonerna bör ställas mot de 60 000 miljoner som budgetunderskottet i dag utgör. Paragrafen är till för att den enskilde så lättvindigt som möjligt skall kunna kontrollera vilka uppgifter myndigheter har eller inte har om honom. Vid utfrågningar inför utskottet av ansvariga har ingen förnekat att lagändringen försvårar för den enskilde att skaffa sig registerutdrag. Det blir inte möjligt att få fram sådana genom telefonsamtal, och det blir svårare för dem som så Önskar att skaffa sig utdrag från flera myndigheter på en gång. Sedan är det en annan sak — och därom är vi eniga i utskottet — att det kan finnas skäl för en översyn av bestämmelserna i syfte att förenkla för den enskilde att få uppgifter ur registren. Men den metod regeringen valt i missriktat sparnit finns det ingen ursäkt för. Man ändrar lagen utan utredning om följderna för integritetsskyddet. Vi socialdemokrater vägrar att acceptera att medborgarnas rättigheter till insyn i den alltmer utbredda registreringen av personuppgifter på data urholkas i samband med behandlingen av en s.k. sparproposition. Regeringens förslag i denna del är lika slarvigt och hafsigt hopkommet som beräkningsgrunderna för basbeloppen. Än mer oroande, enligt min uppfattning, är förhandsaviseringen i propositionen att förslag senare kommer att framföras som innebär besparingar på områdena för dagspress och organisationstidskrifter. Utan närmare motivering och utan att man anger någon beräkningsgrund uppskattar man besparingarna till sammanlagt 45 milj.kr. Av dessa bör enligt utbildningsministern Wikström 30 miljoner komma från dagspresstödet och 15 miljoner från anslaget till organisationstidskrifter. Under utskottsbehandlingen tycks dock, glädjande nog, beslutsamhetens friska hy ha övergått i eftertankens kranka blekhet hos utskottsmajoriteten, 111 så att den nu vägrar att ange något fixerat belopp för hur långt man ämnar acceptera besparingar i det förslag som väntas i vår. Man nöjer sig med den vaga formuleringen att ”besparingar kan göras även på presstödsområdet”. Vidare tilläggs att besparingarnas ”fördelning och inriktning blir det anledning att återkomma till när det aviserade förslaget föreläggs riksdagen”. Men ändå är det givetvis utomordentligt illavarslande att vi för första gången sedan presstödet infördes har fått borgerlig blockpolitik på presstödsområdet. Jag vill hoppas att detta är ett olycksfall i arbetet för centerpartiets del. I svåra tider gäller det att visa omsorg om folkstyret. Att knapra på debattfriheten i det krisläge vi nu har, då vi behöver ett intensivt meningsutbyte om hur vi skall utforma landets framtida politik, är verkligen mycket ansvarslöst. Den reform som vi fick 1971 introducerades med Gunnar Sträng och Gunnar Hedlund som främsta banerförare. Den har varit synnerligen framgångsrik. Utan presstöd hade dagspressen sett helt annorlunda ut i dag. I en forskningsrapport från dagspresskommittén, som i somras avslutade sitt arbete, hävdas — och ingen har kunnat bestrida påståendet — att närmare en tredjedel av dagens tidningar inte hade kunnat existera utan detta stöd. Och den satsning som samhället har gjort har också varit förhållandevis billig. Det direkta stödet motsvarar 5 20 av dagspressens intäkter, och med detta har inte bara tidningsdöden hejdats. Nya tidningar har också tillkommit. Med hjälp av produktionsbidragen från 1971 har tidningar i underläge på allvar kunnat ta upp konkurrensen om läsarna. Med etableringsstödet från 1976 har åtta endagstidningar kunnat starta, men generellt sett har ändå inte — trots dessa åtgärder — konkurrensen nått den styrka som den hade i mitten av 1960-talet. Att centerpartiet skulle vara på reträtt från ståndpunkter som man stödde så sent som vid månadsskiftet juli-augusti, då dagspresskommitténs betänkande publicerades, har jag ändå svårt att tro. Men förspelet till regeringens tillkännagivande i sparpropositionen förbryllar mig. Redan innan betänkandet blev officiellt känt använde sig folkpartioch moderattidningar av en utpressningstaktik mot centerpartiet. I en cirkulärledare som stod att läsa i ett stort antal tidningar går man så långt som till att hävda att centerpartiet på grund av samregerandet med moderata samlingspartiet och folkpartiet skulle vara skyldigt att gå ifrån samarbetet med socialdemokraterna i presstödsfrågorna, och man kräver helt fräckt att centern på koalitionens altare skall offra sina tidningar, som för att leva behöver presstödet. Det sägs, då man klagar över bristande publicitet i folkpartioch moderattidningar, att centern har odlat ett publicistiskt martyrskap: Vi når inte fram med vårt budskap. Den intensiva kampanjen fullföljs i augusti, sedan betänkandet blivit offentligt.

Det är kanske inte överraskande att idén har fått stöd av utredningens socialister, som ändå dels inte har regeringsansvaret, dels av ideologiska skäl vill öka statens möjligheter att styra och ställa med hjälp av bidrag och regleringar.

Vi påpekar att förutsättningarna för dagspressen inför 1981 i dag är mycket svåra att bedöma, och vi avvaktar dagspresskommitténs resultat innan vi binder oss vid ett slutgiltigt ställningstagande. Men vi säger: Det går inte att generellt minska dagspresstödet, och det går inte att minska stödet till organisationstidskrifterna.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

Herr talman! Den svenska ekonomin tyngs av två svåra obalanser — underskottet i våra utrikes betalningar och underskottet i våra statsfinanser. Om vi inte gör någonting för att komma till rätta med de problemen, kommer vi snart att vara i ett mycket allvarligt läge, ett läge med hög inflation, hög arbetslöshet och sjunkande välfärd. Med höstens sparplan har regeringen visat att den inser situationens allvar och är beredd till krafttag för att motverka de stora risker som vi står inför. Den har visat vad ansvarsfulla politiker måste göra när anspråken hotar att spränga själva grundvalen för en stabil samhällsekonomi. Jag skulle gärna ha velat tillfoga att oppositionen visar samma ansvar, att den också har iakttagit en återhållsamhet som läget kräver. Men det kan jag tyvärr inte göra. Oppositionen har i stället valt att angripa regeringen från två olika håll. I det ena ögonblicket har man förklarat att budgetunderskottet är för stort och hastigt måste reduceras. I det andra 4 ögonblicket har man stått upp och föreslagit nya stora utgifter eller gråtit 113 krokodiltårar över de rätt begränsade besparingar och nedskärningar som regeringen har föreslagit. Detta är en politik som inte går ihop, varken sakligt eller moraliskt. Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin kommer senare att besvara Olle Svenssons invändningar mot utskottets betänkande.

Detta är ett slöseri av gigantiska proportioner, och det är ett slöseri som socialdemokraterna, centerpartiet och moderata samlingspartiet bär ansvaret för. Det är också en stor olycka från konstitutionell synpunkt, eftersom flyttningen för många årtionden framåt kommer att låsa riksdagens arbetsformer och förhindra reformer som kan vitalisera svensk politik, t.ex. öppna utskottsutfrågningar. Regeringen har gjort stora insatser för att ompröva gamla beslut. Vi menar att riksdagen borde kunna göra detsamma. Vi kräver inte kategoriskt att bygget skall avbrytas i denna stund — det vore ett uppenbart vanvett. Men vi säger i reservationen att förvaltningsstyrelsen borde få i uppdrag att omedelbart undersöka möjligheterna att avbryta återflyttningen. Självfallet får man då fullfölja den etapp som f. n. pågår och finna en lämplig användning av lokalerna. Herr talman! Socialdemokraterna har nyligen krävt besparingar i kanslihuset. Moderaterna är det parti som alltid säger sig vara ivrigast att hushålla med statens medel. Men det är dessa partier som tillsammans med centerpartiet bär ansvaret för den flyttkarusell i miljardklassen som nu pågår runt Stockholms ström. Det finns mycket som vi skulle kunna göra för de pengarna, om inte majoriteten i riksdagen var så fången i konservativa och nostalgiska stämningar. Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! De flesta områden i samhället har blivit föremål för regeringens s.k. sparförslag. Ju angelägnare för allmänheten, desto hårdare åtstramning. Ju mindre angelägna, desto lindrigare kommer man undan. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna motsatt oss åtstramningar som slår mot bl.a. den sociala servicen. Vi har pekat på andra möjligheter till besparingar, exempelvis på skrytoch lyxekonomins område. I dag står till behandling ett exempel på sparmöjligheter, nämligen riksdagshusfrågan. Den dyra och onödiga flyttningen av riksdagen till Helgeandsholmen går fri från regeringens besparingsförslag. Den är tydligen viktigare än pensioner, sjukförmåner, bostäder, utbildning och annat som Vpk har konsekvent motsatt sig planerna på en återflyttning av riksdagen Tisdagen den till Helgeandsholmen. Vi har ansett det omotiverat med en återflyttning. Vi 9 december 1980 har också pekat på de stora kostnaderna för projektet och underkänt de beräkningar som gjorts. Tyvärr tycks vi också få rätt i våra farhågor — att kostnaderna kommer att bli betydligt högre än de beräknade. När det nu skall sparas fann vi det naturligt att föreslå att åtgärder vidtas för att avbryta flyttningen av riksdagen till Helgeandsholmen. Där finns det pengar att spara. Konstitutionsutskottet avstyrker vpk-motionen med hänvisning till att man under förra riksmötet avstyrkte motionsyrkanden om att riksdagen skulle stanna kvar vid Sergels torg. Utskottet vill inte ompröva sin inställning. Men håller detta? Det är nämligen så, att på de flesta områden där regeringenss.k. besparingar sätts in krävs just en omprövning av tidigare ställningstaganden. Varför inte då också i fråga om riksdagens hus? Det borde ligga närmast till hands att spara där. Av utskottets ytterst knapphändiga text och dess ställningstagande skulle man kunna dra slutsatsen att utskottsledamöterna inte förstått frågan, inte fattat att de omfattande besparingarna på andra områden också motiverar en omprövning av riksdagshusfrågan. Den reservation och det särskilda yttrande som fogats till betänkandet visar dock att åtminstone vissa ledamöter fattat vad saken gäller och att de t.o.m. mår illa av att stå bakom detta dyrbara äventyr. Folkpartisterna, som av och till kostar på sig vissa utspel i riksdagshusfrågan, har skrivit en reservation. I denna ger de oss i sak rätt i vår kritik. Beslutet om återflyttning är olyckligt från flera synpunkter, bl.a. statsfinansiella, skriver reservanterna. Kalkylerna från tidigare år har redan spruckit, påpekas vidare. Tillstyrker man då vpk-motionen? Icke! Det bör ankomma på riksdagen själv att ompröva denna fråga, anför reservanterna, vad nu det kan betyda. Jag tycker nog att en riksdagsmotion och ett yttrande från konstitutionsutskottet är en del av ”riksdagen själv”. F. ö. är det också riksdagen som fattar det slutliga beslutet. För att förvaltningsstyrelsen skall göra de behövliga undersökningar, som också reservanterna säger sig vilja ha, bör riksdagen ta en klar ställning i frågan. Det brister i konsekvensen, Daniel Tarschys! Efter sitt anförande här borde Daniel Tarschys ha tagit steget fullt ut och yrkat bifall till vpk-motionen. Olle Svensson och två andra socialdemokrater avger ett särskilt yttrande, där man säger sig vidhålla sin uppfattning från 1975, att det var otillfredsställande att riksdagen på det föreliggande utredningsmaterialet skulle fatta beslut. De tre socialdemokraterna värjer sig dock med att det nu har gått så långt att ingen återvändo finns. Denna ”brasklapp” röjer olusten hos vissa ledamöter över vad som pågår. När kostnaderna för riksdagens flyttning rusar i höjden, samtidigt som allmänheten får känna av snålblåsten, är det allt fler som frågar sig hur regering och riksdag kan kosta på sig denna lyx. Jag förstår vissa ledamöters behov att påminna om att också de en gång varit tveksamma till riksdagens 15 återflyttning. Men som ställningstagande till det konkreta kravet på att avbryta återflyttningen är inte yttrandet särskilt mycket värt. Till utskottsmajoriteten måste frågan ställas: Anser ni det viktigare att fullfölja riksdagens flyttning än att säkra pensioner, bostadsbidrag, barnomsorg, utbildning och annat som är föremål för besparingar? Är ni beredda att försvara denna mångmiljonrullning på bekostnad av den sociala standarden? Utskottets betänkande handlar om besparingar i statsverksamheten. Vpkmotionen har pekat på en verklig möjlighet till besparing som inte drabbar de svaga i samhället. Denna möjlighet avvisar ni. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1980/81:96 punkt 12, som innebär att riksdagen hos regeringen hemställer om erforderliga åtgärder för att avbryta flyttningen av riksdagen till Helgeandsholmen.
Herr talman! Vad som brister, Nils Berndtson, är inte logiken hos folkpartiet utan logiken hos vpk. Ni hemställer att riksdagen skall be regeringen att avbryta bygget. Men bygget är riksdagens sak. Det är därför inom riksdagen som åtgärder kan vidtas för att undersöka om man kan avbryta bygget.
Herr talman! Det är något underligt att diskutera huruvida det är regeringen eller riksdagens förvaltningsstyrelse som bör ta initiativ. Det är väl ändå viktigare att ta ställning i sakfrågan och begära åtgärder för att avbryta den förflyttning som vi tydligen är eniga om är mycket olämplig. Regeringen har ändå, Daniel Tarschys, lagt fram ett sparförslag. Då är det riktigt att också ha regeringen som adressat om vi vill beställa en verklig besparing. Riksdagshusflyttningen bekostas ju av statliga medel — det är väl ändå bekant.
Herr talman! Nils Berndtson får givetvis ha vilka adressater han vill. Men faktum kvarstår: det är riksdagen som bygger riksdagens nya hus. Därför är det riksdagen själv som kan ta initiativ till omprövning.
Herr talman! Men, Daniel Tarschys, om nu beslutet om återflyttning är olyckligt från flera synpunkter, bl.a. statsfinansiella, som ni skriver i reservationen, om kalkylerna spruckit och om det är, som ni säger, motiverat att undersöka möjligheten att avbryta återflyttningen, varför inte då också ställa upp på kravet att hos regeringen begära sådana åtgärder? Vad är det ni väntar på? Väntar ni på att förvaltningsstyrelsen skall vidta några åtgärder? Jag tycker att det är helt rimligt att när vi behandlar regeringens sparförslag också till regeringen ställa krav på att avbryta denna för statsfinanserna verkligt dyra flyttning av riksdagen.

Herr talman! Även konstitutionsutskottet har varit berört av regeringens Besparingar i proposition om besparingar i statsverksamheten. statsverksamheten, Reservanternas talesman, Olle Svensson, har nyss lämnat några synpunk =». m. ter på utskottets betänkande. Jag skall nöja mig med att kommentera det avsnitt i anförandet som berör stödet till dagspress och organisationstidskrifter. Låt mig först slå fast: Det finns ingen anledning att riva i gång någon stor presspolitisk debatt i det läge som presstödsfrågan befinner sig i just nu. Det är därför som utskottet inte har funnit skäl att gå djupare in på den frågan. Låt mig också säga att reservationen är ganska försiktigt hållen. Olle Svensson har däremot gjort en del utflykter. Han har fått för sig att det existerar något slags konspiration emot dagspressen. Så är naturligtvis inte alls fallet. Utskottet har noga taget endast haft att ta ställning till frågan om det är möjligt att göra besparingar också när det gäller stödet till dagspress och organisationstidskrifter. Vi har här att göra med ett anslagsområde på totalt 370 milj.kr. Utskottsmajoriteten anser att besparingar kan göras även på detta område. Det är mot detta socialdemokraterna reserverar sig, men om man läser reservationen välvilligt — och det tycker jag att man skall göra — så finner man faktiskt att den ligger vägg i vägg med majoritetsskrivningen. Jag fäster då särskild vikt vid att socialdemokraterna i sin reservation upprepade gånger talar om att man motsätter sig generella besparingar. Till detta vill jag bara göra den kommentaren att utskottet klart har sagt ut att beträffande besparingarnas fördelning och inriktning blir det anledning att återkomma när det aviserade förslaget föreläggs riksdagen. Det är därför som utskottet inte går in på frågan var besparingar kan göra ont eller inte. Om man håller sig till presstödsområdet finner man att det rör sig om flera olika sorters stöd. Det finns produktionsbidrag, etableringsstöd, utvecklingsbidrag, samverkansbidrag och distributionsrabatt. Därtill kommer lånemöjligheterna ur pressens lånefond. Men vi skall väga in ytterligare en sak. Det bör påpekas att dagspresskommitténs betänkande varit ute på remiss, och de synpunkter som kommit fram iden remissomgången bör liksom kostnadsutvecklingen i dagspressen vägas in i den bedömning som skall göras, innan en proposition läggs på kammarens bord. Det finns därför alla skäl att inta en avvaktande hållning.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

Herr talman! Sven-Erik Nordin ansåg att vi inte nu skulle dra i gång någon omfattande presspolitisk debatt. Jag skall inte göra det, men nog är det väl så att Sven-Erik Nordin i dag är en annan än den Sven-Erik Nordin som jag mötte i dagspresskommittén. I det betänkande som vi avgav omkring den 1 augusti föreslog vi tillsammans att stödet till de tidningar som arbetar under särskilt svåra konkurrensförhållanden ytterligare skall förstärkas. Den ende som talade om besparingar i det betänkandet var Lars Tobisson, moderaternas partisekreterare. Vi sade bl.a. följande: ”Våra analyser av tidningsutgivningens ekonomiska villkor visar att det behövs selektiva produktionsbidrag och ett etableringsstöd för att motverka de negativa konkurrensoch struktureffekterna av dagspressens stora beroende av annonsintäkter. Det finns inga tecken på att dagspressen kommer att kunna minska sitt annonsberoende under överskådlig tid. Behovet av selektiva produktionsbidrag och etableringsstöd är tveklöst belagt. Man kan vidare utgå ifrån att det liksom hittills kommer att krävas återkommande nivåhöjningar av produktionsbidragen och etableringsstödet för att insatserna inte efter hand skall förlora i verkan.” Står Sven-Erik Nordin kvar vid den ståndpunkten i dag? I så fall är det ett intressant tillägg till hans anförande här.
Herr talman! Det är märkligt att Olle Svensson över huvud taget orkar ställa frågan om jag är densamme i dag som när jag deltog i utredningsarbetet. Olle Svensson är en gammal utredningshäst och vet mycket väl att man i utredningar arbetar fram en gemensam ståndpunkt. Men ingen utredning i världen kan väl känna sig övertygad om att dess synpunkter absolut säkert skall blir regeringens proposition och riksdagens beslut. Olle Svensson försöker sig här på konststycket att blanda ihop två saker: Den ena är möjligheten att över huvud taget spara på det här området. Den andra är den ståndpunkt som riksdagen så småningom skall ta till ett utredningsbetänkande. Jag föreställer mig att de flesta i denna kammare tar för givet att man måste ta del av vad remissinstanserna har anfört i sina yttranden, innan man kan vara tvärsäker och övertygad om att just det är det bästa som en utredningskommitté efter i och för sig lovvärd möda och ansträngning har resonerat ihop sig om och kommit fram till. Det förvånar mig verkligen att Olle Svensson på det här sättet försöker att gräva diken mellan en utskottsmajoritet och en reservation som — det påpekade jag också — ligger mycket nära varandra. Vi hade faktiskt inte någon särskilt stor debatt i utskottet. Den gav inte upphov till någon misstanke om att vi hade så särskilt olika uppfattningar. Låt mig förresten fråga Olle Svensson en sak. Som jag visat på tidigare i debatten avvisar ni förslag om generella besparingar. Olle Svensson vet mycket väl vad motsatsen till generella besparingar är. Avvisar ni tanken på Nr 44 besparingar över huvud taget? Tisdagen den
Herr talman! Jag har ingen anledning att mucka gräl, Sven-Erik Nordin. Besparingar i Men jag är angelägen om att försöka skapa klarhet. statsverksamheten, I månadsskiftet juli-augusti hade vi byggt upp en välgrundad ståndpunkt, m.m. nämligen att det behövdes nivåhöjningar av presstödet även i framtiden för att det skall kunna tillgodose sitt syfte. När jag uttalar den åsikten är det inte uttryck för att jag tror på någon konspiration mot dagspressen. Jag är rädd för att vi annars hamnar i ett läge där högtäckningstidningarna tar över marknaderna från lågtäckningstidningarna. Då kan dagspressens demokratiska funktioner inte fyllas. För att upprätthålla god information, kommentarer och granskning, för att upprätthålla gruppkommunikation i samhället, krävs mångfald. För att åstadkomma detta och för att motverka annonsberoende behövs kontinuerliga nivåhöjningar av presstödet — det var vi överens om. I dag talar majoriteten bara om besparingar. Jag sätter det i samband med Lars Tobissons artikel och den hårda kampanj som moderaterna här förde. Jag tycker alltså att mina frågor är befogade.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 9 behandlas ett par motioner som jag har väckt i anslutning till regeringens s.k. sparproposition. Den ena motionen gäller förslaget till avgiftssystem för datainspektionen. Tillsammans med Lennart Pettersson har jag yrkat avslag på det. Förslaget motsvarar inte riksdagens beslut förra året om ett enkelt avgiftssystem. Det system som föreslås är komplicerat och tillkrånglat och kommer att ta i anspråk en stor del av produktionstiden för det tjugotal handläggare som finns på datainspektionen. Om man skall avgiftsbelägga datainspektionens verksamhet, skall man göra det på ett enkelt och förnuftigt sätt. Här tillskapar man ett krångligt och byråkratiskt system. Sedan har jag den personliga uppfattningen att det principiellt är felaktigt 119 att avgiftsbelägga en verksamhet som i så stor utsträckning handlar om tillsynen av att lagar och givna föreskrifter efterlevs. Till detta kommer att den alldeles övervägande produktionstiden på datainspektionen gäller register som förs inom den statliga sektorn. Datainspektionen har beräknat att ungefär 85 20 av den tid som man skulle debitera i så fall skall debiteras andra statliga myndigheter. Detta är i realiteten ingen besparing, utan det är en fördyring. Man skall låta byråkrater sitta med ett krångligt system och debitera andra statliga myndigheter. Man skall alltså flytta över pengarna från en ficka till en annan, och det jobbet kommer att medföra att totalkostnaden blir högre. Därför har jag yrkat avslag på propositionen i den här delen. Mina partikamrater i konstitutionsutskottet har uppenbarligen känt sig bundna av riksdagsbeslutet förra året att det skall vara en sådan här lagstiftning. Man säger nu i utskottsbetänkandet: O.K., vi får väl ta det. Vi är härtill nödda och tvungna, men vi skall utvärdera detta. Det är min förhoppning att den utvärderingen skall komma till stånd mycket snabbt. Samhället har inte råd med den här typen av byråkratiska påhitt. Det viktiga är att datainspektionens handläggare får ägna sig åt den väsentliga uppgiften att se till att de datasystem som finns inte leder till ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Det är stor risk att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta innebär en försämring av integritetsskyddet. Jag har vidare i en annan motion yrkat avslag på det förslag som innebär en begränsning av 10 § datalagen. Man kan säga att tre honnörsord karakteriserar datalagen. Tillstånd, tillsyn och insyn är tre fundamentala begrepp i vår datalag. Man skall ha tillstånd för att få upprätta ett personregister som förs med ADB. Tillstånd skall lämnas av datainspektionen, om det finns skäl anta att systemet inte leder till otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Datainspektionen skall tillse att de som har fått tillstånd verkligen följer de föreskrifter och anvisningar som utarbetas i varje särskilt tillståndsärende. Den andra fundamentala delen är alltså tillsynen av att något otillbörligt intrång i den personliga integriteten inte äger rum. Den tredje och kanske allra viktigaste delen är att de som finns registrerade i personregister skall ha möjlighet att själva få veta vad som finns registrerat om dem. Det regleras i 10 8 datalagen. Varje svensk medborgare äger rätt att en gång per år eller var tolfte månad vända sig till vilken myndighet som helst och säga: Jag vill veta vad som finns registrerat om mig. 10 § är den grundläggande utgångspunkten för denna rättighet, som vi har tillförsäkrat medborgarna här i landet. Nu föreslår regeringen att vi bakvägen skall inskränka denna fundamentala rättighet. Man utgår från de här dubiösa ombudsföretagen som gör massuttag. Jag tycker mycket illa om denna verksamhet. Men i ett sådant här kapitalistiskt samhälle, där åtminstone de borgerliga företrädarna borde ha förståelse för kommersiell verksamhet, får vi väl acceptera de här avarterna eller se till att den här verksamheten regleras av konsumentombudsmannen eller på annat sätt. Nu vill man skapa ett system som man tror skall försvåra ombudsföre Nr 44 tagens verksamhet. Men det system som regeringen föreslår i propositionen är det hur enkelt som helst att kringgå — ombudsföretagen skickar bara tillbaka blanketten till den som har begärt insyn och säger: Var god skriv på ditt namn! En följd av det föreslagna systemet skulle bli att man omöjliggör för den vanlige medborgaren att lyfta på telefonluren och ringa till myndigheten och säga: Jag vill veta vad som finns i mitt personregister. Han måste skriva. 70 9o avstatistiska centralbyråns alla utdrag görs på begäran av människor som har ringt. Jag roade mig i går med att ringa runt till två landsting, två kommuner och tre statliga myndigheter. De båda kommunerna, Stockholm och Göteborg, sade att mellan 80 och 85 6 av alla utdrag begärs per telefon. På landstinget sade man 60 26, en statlig myndighet sade 20 26 och en annan sade 60 96. Man rycker undan grunden för 50 20 av insynen i dataverksamheten. Det är för mig obegripligt att representanter för folkpartiet, t.ex. Daniel Tarschys, ställer sig bakom detta. Vi antog datalagen 1973 i kammaren. Under perioden 1973-1976 väcktes varje år motioner från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet i vilka krävdes att datalagen på denna punkt skulle förstärkas. Nu går man bakvägen och rycker undan grunden för en fundamental del av skyddet för den personliga integriteten i det datasamhälle som ni själva har varit med och skapat.

Herr talman! I detta betänkande föreslår utskottets majoritet att datalagen ändras så, att den enskilde individens möjligheter att få ta del av registrerade uppgifter om sig själv försämras, vilket också redovisades av föregående talare. Majoriteten föreslår att en begäran om att få ta del av registrerade uppgifter skall vara skriftlig och försedd med den enskildes namnteckning. Majoriteten gör detta utifrån en förmodan att de som begär utdrag via s.k. ombudsföretag inte gör detta för att de i sig vill ha reda på vad som finns i registren, utan för att dessa ombudsföretag har marknadsfört sig skickligt. Men detta är enbart lösa antaganden som inte är belagda av något slags undersökning, varken i utskottets betänkande eller i sparpropositionen. Utskottet gör dessa antaganden eftersom antalet beställningar av utdrag ur register har ökat i och med dessa ombudsföretags tillkomst. Tänk om det i stället är så, att dessa ombudsföretag fyller ett uppdämt behov, att människorna tidigare inte vetat hur de skulle bära sig åt för att få reda på vad som finns registrerat om dem. Det förvånar mig verkligen att utskottets majoritet ställer upp på detta lösa hugskott från regeringens sida. Att en del av regeringens sparförslag kommit till i all hast och utan någon 121 större eftertanke har vi fått bevisat, men att utskottet sedan inte heller tänker efter — det är allvarligt. Vi brukar inte ändra lagar i Sverige på grundval av lösa antaganden, men i dag skall det tydligen ske. Från vpk:s sida tänker vi dock inte medverka till detta. Vi kan inte finna några skäl för lagändringar på grundval av regeringens proposition eller utskottets betänkande. Vi tycker däremot att dessa ombudsföretags verksamhet bevisar att det finns ett behov av förenklingar för den enskilde när det gäller att få ta del av registeruppgifter om sig själv. Det finns också ett behov av ökad information. Enligt vår mening skall den enskilde inte behöva vända sig till mer än en samhällsinstans för att få reda på vad som finns registrerat i samhällets olika dataregister om vederbörande. Vi tycker också att dessa ombudsföretags verksamhet tyder på att det behövs förenklingar. Vi kan däremot inte acceptera att enskilda företag skall tjäna pengar på människors behov av hjälp när det gäller att få in uppgifter om sig själva från dataregister. Vi föreslår därför i vår motion att någon samhällsinstans skall stå för den här servicen och på lämpligt sätt ge allmänheten information om att den finns. Sådana här ombudsföretag skulle då bli överflödiga. Och det skulle verkligen finnas möjligheter för människorna att få information kostnadsfritt. Man kan tycka att detta förslag är kostnadskrävande. Jag tror dock inte att det behöver bli så dyrbart. Och nog måste datoranvändarna ta de kostnader som är förknippade med datoriseringen. Sådan här service till allmänheten är en del av kostnaden. Och de besparingar man gör genom datoriseringen kommer ändå att vida överstiga kostnaderna. Skulle de mot förmodan inte göra det, så kan man ju låta bli att datorisera. Det föreslås också i detta betänkande att datainspektionen skall finansieras genom avgifter från registeranvändarna. Det tycker vi är en riktig utveckling. Men låt då datainspektionen få de resurser den behöver för att också kunna ge allmänheten en riktig service. Låt datainspektionen bli den instans dit allmänheten kan vända sig för att få hjälp med att få registerutdrag från olika håll. Och ge datainspektionen resurser, så att den kan gå ut med mera information till allmänheten. Och låt datoranvändarna, privata och statliga, betala detta. Det är ju dessa som gör vinsterna av datoriseringen, och det måste då vara de som också tar kostnaderna. Om vi inte gör så, får vi inte tag på de verkliga kostnaderna för datoriseringen. En av dessa kostnader förorsakas av att människorna skall ha möjligheter att få veta vad som finns registrerat om dem. Dessa möjligheter har vi alla varit överens om, och de har lagfästs. Försämra nu inte lagen, utan förbättra i stället allmänhetens möjligheter till sådan information. Herr talman! Jag vill uppmana de borgerliga ledamöterna att inte göra lagstiftningen i det här landet till en fars, där man kan ändra på lagar på grundval av vaga antaganden och hugskott. Avslå i stället regeringens förslag till ändring i datalagen! Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1 och motion 102, punkt 4. Så bara några ord om stödet till dagspress och organisationstidskrifter, som också behandlas i detta betänkande och som vpk har väckt en motion om. Regeringen angriper i sin sparplan inte bara pensionärer och barnfamiljer utan också något av livsnerven i den levande debatten, nämligen presstödet. Det är visserligen inte fråga om några jättebelopp, men belopp som ändå kan komma att vara avgörande för tidningars ekonomi och, på sikt, överlevnad. I propositionen aviseras dels en sänkning av samdistributionsrabatten, dels en sänkning av stödet till organisationstidskrifter. Några skäl för dessa minskningar anges inte. Föredragande statsrådet åberopar dagspresskommittén, men dagspresskommittén anser för sin del inte att några sänkningar i dag är motiverade — tvärtom. Genom neddragningen av stödåtgärderna äventyras hela samdistributionssystemet. Vi vet att stödet hittills haft positiva effekter. Från vpk:s sida kan vi inte acceptera sådana här nedskärningar som har aviserats, och vi har yrkat avslag på det förslaget. Det är ett rent och klart ställningstagande. Man måste först redovisa vilka besparingar som kan göras, och sedan får man ta ställning till det.

Herr talman! När datalagen tillkom var det en självklarhet att man skulle ha insyn i registren. Insynsrätten garanterades den enskilde enligt 10 § datalagen som är en central paragraf i datalagstiftningen. På samma sätt som när det gäller offentlighetsprincipen har initiativrika personer funnit att det var möjligt att utnyttja 10 § datalagen kommersiellt. S. k. ombudsföretag har vuxit upp. Dessa företag erbjuder via annonser i dagspressen sina tjänster. Dessa tjänster består i att man tar fram uppgifter ur dataregister till en kostnad av mellan 35 och 75 kr. — detta enligt uppgifter vi har fått i utskottet. För den enskilde har detta inneburit att man fått utdrag ur register som man inte har varit intresserad av. Det kan också ha blivit dyrare än om den enskilde själv skrivit till dem som är ansvariga för det register som vederbörande varit intresserad av att få utdrag ur. För att komma till rätta med de värsta avarterna har datainspektionen vidtagit åtgärder. Man har haft överläggningar med ombudsföretagen och med konsumentombudsmannen. Ett annat sätt för datainspektionen att informera allmänheten är genom den sammanställning man har gjort i form av katalogen Personregister i Sverige. En upplaga av katalogen har distribuerats, och den andra håller på att distribueras. Vi har från utskottets sida sagt att det är viktigt med information i de här frågorna. Vi är helt överens om att information behövs, och vi vill understryka att datainspektionen och de registeransvariga skall informera allmänheten om möjligheterna att utnyttja den insynsrätt som följer av datalagen. Det är viktigt att så också sker. Den fråga som alltså diskuteras är förändringen i 10 § så att en ansökan om registerutdrag skall vara personligt undertecknad. Utskottets majoritet har anslutit sig till bedömningen i propositionen att s.k. massbeställningar via ombudsföretag inte i första hand har sin grund i en önskan från den enskilde att få uppgifter om sig själv ur ett visst register utan snarare är en konsekvens av hur de här företagen arbetar. Fram till oktober 1979 fanns ett ombudsföretag, enligt de uppgifter vi Här fått från SCB om dem som vänt sig till SCB med ansökningar. Därefter har ytterligare 14 företag dykt upp fram till augusti i år. Det har alltså skett en våldsam tillväxt på detta område. Det är inte så, som det har gjorts gällande här, att bedömningen av vilka åtgärder man kan eller bör vidta på det här området bygger på något löst antagande, utan det har skett en samverkan mellan departementet och datainspektionen. Det förvånar mig att man från vpk:s och socialdemokraternas sida så slår vakt om den kommersiella delen när det gäller integritetsskyddet att man till varje pris måste försvara ombudsföretagens insatser. Jag är rädd att detta på sikt kan innebära ett ifrågasättande av den viktiga 10 §. Och börjar man att i grunden ifrågasätta den paragrafen i dess helhet, då har en av de centrala punkterna av datalagen förstörts, nämligen den som värnar om varje enskilds rätt att ta del av uppgifterna. Det finns också statistik över hur många uppgifter som har begärts under åren. Den visar att det inte är fråga om en så stor ökning sedan ombudsföretagen kom in på marknaden att detta i sig skulle motivera att man fortsatte med det i denna tingens ordning. Vad gäller antalet telefonförfrågningar, som Kurt Hugosson var inne på, är detta tydligen en bedömningsfråga, för här har gjorts skilda bedömningar. Vid de utfrågningar vi har haft inför utskottet har det nämligen visat sig att SCB gjorde en annan bedömning än Kurt Hugosson, och från datainspektionens sida har man sagt att antalet telefonförfrågningar hos SCB visserligen kan vara stort, men generellt sett är den delen överskattad. Jag vill också peka på en sak som de två föregående talarna tydligen har missat på något sätt. Båda två talar här om myndigheterna, men när det gäller dem har vi ju dessutom offentlighetsprincipen — det får ni inte glömma bort. Ni talar precis som om det inte heller funnes privata eller enskilda registeransvariga. På myndighetssidan kan man gå olika vägar, men vi måste komma ihåg att det också finns enskilda som har register. När det gäller avgiftssystemet har ju Kurt Hugosson själv pekat på att det skall göras en utvärdering. Jag vill bara tillägga att det inte är så att avgifter inte tas ut i dag. Datainspektionen tar ut avgifter, men detta föreslås ske på ett annat sätt i framtiden.
Fru talman! Jag tycker det är en ganska märklig regeringsadvokatyr som Bengt Kindbom presenterar här. Vi har ju ändå haft utfrågningar i utskottet, och vi har talat med datainspektionens chef. Som svar på de frågor vi ställde har han medgett att det blir försämringar för den enskilde genom en ändring av den här paragrafen. Det blir försämringar när det gäller att inhämta registerutdrag via telefonsamtal. Men ombudsföretagen kan också, medgav han, i vissa fall ha en positiv uppgift som är till förmån för den enskilde, hur illa man än kan tycka om verksamheten som sådan. Jag tycker då att det är ett helt orimligt påstående som Bengt Kindbom gör när han säger att om vi inte antar den ändring av 10 § som i själva verket innebär en urholkning av insynsskyddet, så kan det leda till att vi öppnar vägen för en kritik som skulle kunna avskaffa denna paragraf. Det är verkligen att argumentera på ett helt felaktigt sätt. Vi socialdemokrater slår vakt om den här paragrafen, men ni vill försvaga den.
Fru talman! Bengt Kindbom sade att man verkligen inte byggde på några lösa antaganden. Men jag vidhåller uppfattningen att det inte framgår av propositionen eller av utskottets betänkande om ombudsföretagen fyller ett faktiskt behov av information— ett behov som vi menar finns — eller om det är så att man har marknadsfört sig så att fler människor av den anledningen frågar efter uppgifter om sig själva. Det här finns alltså inte belagt med något annat än antaganden, varken i propositionen eller i betänkandet. Därför utgår jag fortfarande ifrån att det är lösa antaganden. Det är ju ändå på basis av propositioner och betänkanden som vi här i riksdagen skall fatta beslut, och finns det då belägg borde man, enligt min mening, ha redovisat dessa. Sedan sade Bengt Kindbom att vi försvarar de kommersiella företagen. Tvärtom har vi i vår motion framhållit att det är samhällets skyldighet att hjälpa till med den information som medborgarna vill ha. Man bör alltså på ett enklare sätt kunna få utdrag om sig själv ur olika register, både från privat och statligt håll. Enligt vår åsikt skulle någon samhällsinstans svara för den servicen. Vi har inte pekat ut vilken instans det bör vara, eftersom vi anser att det är en sak som man får se närmare på. Vi vill alltså absolut inte försvara kommersiella intressen utan tvärtom, genom att utöka resurserna för t.ex. datainspektionen, göra det omöjligt att här operera kommersiellt.

Fru talman! Bengt Kindbom sade, att när datalagen infördes, var det självklart att man också skulle skapa en insynsregel. Han fortsatte med att säga att 10 § därför är en central paragraf i datalagen. Just det, det var det som jag försökte argumentera för i hela mitt inlägg. Denna centrala paragraf blir i fortsättningen ingen central paragraf. På grund av det här förslaget om ändring av 10 § försvinner möjligheterna att på ett mycket enkelt sätt, med hjälp av ett telefonsamtal, begära utdrag hos en myndighet. Jag tycker alltså att företrädare för de partier som i sin regeringsförklaring har skrivit in att vi skall se till att det inte är någon onödig byråkrati i det här landet inte bör skapa ett byråkratiskt system för medborgarna. Bengt Kindbom, jag har icke försvarat ombudsföretagen. I min motion och i mitt tidigare inlägg har jag sagt att det är en avart av kommersiell verksamhet som man via konsumentombudsmannen och på annat sätt bör försöka komma till rätta med. Det fundamentala, och det sade också Bengt Kindbom, är att vi får en ordentlig information. Just det, information behövs, och den myndighet som bör svara för denna är datainspektionen. Datainspektionen kan ge fullgod information om datalagen och möjligheter för medborgarna att få insyn. Men, Bengt Kindbom, hur stor är datainspektionens budget för informationsverksamhet? Om inte Bengt Kindbom vet det, kan jag tala om att den uppgår till 225 000 kr. per år. Vad kostar en enkel broschyr? Ge datainspektionen ordentliga resurser, så kan den svara för den här informationen. Då rycks grunden för ombudsföretagen undan, och då får vi möjlighet att bevara det system som vi har i dag med fullgod insyn i det dataregister som förs med ADB. Jag tycker att det är bedrövligt att man på detta sätt kastar ut barnet med badvattnet. Detta är i realiteten innebörden i regeringens förslag om att inskränka skyddet för den personliga integriteten i datalagen genom den begränsning av 10 § som det här rör sig om.
Fru talman! Det var många påståenden och frågor, varför jag inte hinner besvara dem alla under min repliktid. När det gäller Olle Svenssons fråga vill jag säga att det inte blir någon försämring för den enskilde. Är en enskild person beredd att betala upp till 75 kr. för att ombudsföretaget skall massproducera hans ansökning, tror jag att det blir både billigare och enklare för vederbörande att välja ut vad som är av vikt och begära ett registerutdrag. Enligt min mening är det alltså inte fråga om någon allvarlig försämring. Sedan kan vi gå över till informationsbiten, som ju Marie-Ann Johansson och Kurt Hugosson berörde. Jag är medveten om att det kan vara brister i informationen i dag, men utskottet är enigt om att de registeransvariga skall ge information — oavsett om det är myndigheter eller andra. Jag tror inte att det är möjligt att samla detta under en hatt. Kurt Hugosson säger att datainspektionen har en väldigt liten budget. Ja, jag tror inte att man löser frågan genom att ge datainspektionen den här uppgiften. Iden katalog som man ger ut och som innehåller viktig och bra information om personregister i Sverige talas det om datalagen, om hur man går till väga för att ta ut uppgifter, osv. Man säger att hittills har 25 000 ansökningar om personregister behandlats. Det torde vara en omöjlighet att en myndighet skall bygga upp en så stor byråkrati att man kan handha den här ombudsmannaverksamheten. I samband med diskussionerna i utskottet har jag sagt att — och vi har varit överens om det — vederbörande i stället bör ha ansvaret för att upplysa om de rättigheter som enskilda har. Försäkringskassorna gör det genom att på sina kontor lägga ut blanketter för ansökan om registerutdrag. Det är bara ett exempel. Det finns många andra sätt att gå till väga på och som jag tycker att Nr 44 man också skall utnyttja. Tisdagen den
Fru talman! Bengt Kindbom gled undan det som är viktigt i den här frågan, Besparingar i nämligen att man nu ändrar lagen och gör det svårare för människor atti olika — sjatsverksamh eten, register få del av information om sig själva. Han talar om att utskottets» m. ledamöter är överens om att bättre information skall ges, och det är väl bra. Vad man däremot inte berör är just de enligt min mening lösa antaganden som man utgår från när man ändrar lagen. Det är faktiskt så att de här kommersiella ombudsföretagen har gått ut och marknadsfört sig och talat om att den som vill ha reda på vad som står om sig själv i olika register kan göra så och så. Många människor har ju hittills inte vetat hur de skulle bära sig åt, trots att de haft dessa möjligheter. Om man då i stället för att enbart dra slutsatsen, att det behövs mer information från samhällets sida, hävdar att vi nu skall ändra lagen, så är det enligt vår mening ytterst felaktigt och väldigt allvarligt. Bengt Kindbom svarade inte alls på detta i sin senaste replik. Förmodligen håller han med oss om att det är fel att ändra lagen på de här grunderna. I stället bör man förstärka medborgarnas möjligheter genom att sprida mer information.

Fru talman! Det är ganska avslöjande att Bengt Kindbom — som i det senaste inlägget — över huvud taget inte talar om den försämring som det här förslaget innebär när det gäller insynsreglerna, men jag förstår det. Bengt Kindbom och jag har nämligen i datalagstiftningskommittén tillsammans arbetat med dessa frågor, och vi har varit helt överens om att det här är så viktigt att det måste vi slå vakt om. I stället föredrar han att tala om informationsfrågor. Det var väldigt intressant att höra Bengt Kindbom säga att det är registerförarna som skall svara för den här verksamheten. De registerförare som får datainspektionens tillstånd att föra ADB-register skulle alltså svara för någon form av den informationsverksamhet som åligger den myndighet som har att tillse att registerförarna följer de föreskrifter, de lagar och de förordningar som tillskapas i det här huset. Det är en mycket egendomlig form av informationsverksamhet. Svenska arbetsgivareföreningen, som för ett antal personregister, skulle alltså svara för informationsverksamheten när det gäller insynsreglerna i 10 § datalagen. Det är ju fullständigt barockt, Bengt Kindbom! Självfallet är det den myndighet som svarar för tillstånd och tillsyn som skall ha informationsplikten och möjlighet och medel att ge information på detta område. Vidare sade Bengt Kindbom — och det kanske är det som är utgångspunkten för de borgerliga företrädarna i konstitutionsutskottet: Man måste tänka på de privata registerförarna. Det kostar pengar för de privata registerförarna att ge utdrag enligt 10 §& datalagen. 127 Men säg då detta rent ut — att vi inte har råd med insyn enligt 10 § datalagen. De privata företagen har inte råd att tala om vad de registrerar i fråga om sina anställda. Är det det som är utgångspunkten? I så fall tycker jag att det avslöjar de borgerliga ledamöterna ganska bra i denna fråga.
Fru talman! Jag återgår till diskussionen mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vår invändning är den att förslaget leder till ökade svårigheter för de registrerade att utnyttja insynsrättigheten, och det har Bengt Kindbom här inte kunnat bestrida. Såvitt jag förstår har han inte anfört några argument för att så här klåfingrigt ändra i den paragraf som han själv anser vara synnerligen central utifrån kravet att skydda den enskildes integritet. Sedan kan vi alltid diskutera vad efterfrågan till de här privata ombudsföretagen betyder. Jag tror att den kan indikera ett behov av förbättrade kontakter mellan myndigheterna och medborgarna. Men det kan ju tillgodoses just genom ökade informationsinsatser. Det bör inte tillgodoses genom att man urholkar insynen i den centrala portalparagrafen i datalagstiftningen, 10 §.
Fru talman! Jag vill ge en del uppgifter om utvecklingen hos en enda myndighet, statistiska centralbyrån, som har många register. 1974 fick byrån ca 12 000 förfrågningar, 1975 ca 29 000, 1976 ca 11 000, 1977 ca 6 000, 1978 ca 7000 och 1979 ca 11 000 förfrågningar. Det första ombudsföretaget dök upp på marknaden den 26 januari 1978. Det har alltså förekommit toppar av förfrågningar som varit högre innan de här ombudsföretagen dök upp. Men nu växer volymen. Jag upprepar vad jag sade inledningsvis. Jag tror att vi, eftersom man startat dessa diskussioner om avgiftsbeläggning och annat, riskerar att få en debatt om tionde paragrafens vara eller inte vara, om utvecklingen via de kommersiella företagen fortsätter. Jag vill hänvisa Kurt Hugosson till att läsa det som står på s.9 i utskottsbetänkandet. Då får han veta vad vi har sagt om information. Kurt Hugosson blandar här äpplen och morötter. Jag tycker det är avslöjande att Kurt Hugosson inte anser att Arbetsgivareföreningen skulle ha ansvar för att tala om hur man går till väga för att få utdrag ur deras register.

Fru talman! Jag har för avsikt att något kommentera de inlägg om riksdagshuset som tidigare har gjorts av Daniel Tarschys och Nils Berndtson. Riksdagen har som bekant vid upprepade tillfällen och med allt större majoriteter beslutat att den skall flytta tillbaka till de gamla riksbyggnaderna på Helgeandsholmen, när dessa genomgått nödvändiga renoveringar och ombyggnader. På grundval av detta beslut har förvaltningsstyrelsens byggnadskommitté agerat, och ombyggnaden är i full gång. Nr 44 Tidsprogrammet har varit att byggnaderna skall stå färdiga för inflyttning hösten 1983. Enligt de upplysningar som utskottet fått från byggnadskommittén kommer detta tidsprogram att hålla. De yrkanden som kommit från folkpartister och vpk-are om att Besparingar i ombyggnadsarbetena skall avbrytas är i frågans nuvarande läge minst sagt statsverksamheten, underliga. Arbetet har — som utskottet kunnat se vid en okularbesiktning i m.m. förra veckan och som vi i övrigt är väl underrättade om — kommit en god bit på väg. Vad folkpartister och vpk-are är ute efter är således inte enbart att ändra på ett beslut, utan vad det gäller är att avbryta en verksamhet som är i full gång. Det försöker man, i något slags dimmig verklighetsflykt, bortse ifrån. Detsamma gäller de tidningar som med braskande rubriker brukade gripa in i den här debatten. Men särskilt underligt är det att man från folkpartioch vpk-håll anför sparsamhetsskäl för att avbryta ombyggnaden. Att följa folkpartisterna och kommunisterna i den här frågan skulle vara det verkliga storslöseriet. Man kan ju inte bara, som folkpartister och vpk-are tycks tro, blåsa av verksamheten och dra en presenning över Helgeandsholmen inkl. det taklösa och urblåsta riksbankshuset och sedan visslande gå sin väg i tron att allt är i sin ordning. Bygget är redan i gång, folk är anställda och kontrakt är undertecknade. Riksdagen skulle naturligtvis få stå för alla de kostnader som ett avbrott skulle föra med sig — kanske ett par hundra miljoner kronor eller bortåt halva den kostnad som hela ombyggnaden beräknas dra. Och när man sedan — någon gång i en oviss framtid — skulle dra i gång bygget igen skulle man få kasta in några nya hundratals miljoner efter dem som redan blåst bort. — De som verkligen har spenderbyxorna på i den här frågan är således folkpartister och vpk-are. Det är rätt märkligt att ni i det bekymmersamma läge som vi befinner oss i vill förorda ett så besinningslöst slöseri. Konstitutionsutskottets majoritet är mera aktsam med statens medel. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är ganska överraskande att höra en företrädare för den majoritet som har drivit igenom återflyttningen tala om aktsamhet med statens medel. Detta är dock en satsning, en flyttkarusell i miljardklassen, som kommer att ge oss ett riksdagshus som inte är bättre än det nuvarande. Det är mot den bakgrunden jag har kallat det för ett gigantiskt slöseri. Och det vill jag gärna upprepa. Om Bertil Fiskesjö hade lyssnat på mitt anförande, hade han också noterat att vi inte alls kräver att den nuvarande byggnadsetappen avbryts. Vad vi föreslår är i stället att förvaltningsstyrelsen får i uppdrag att undersöka, om det finns möjligheter att avbryta planerna på återflyttning. Då får man självklart fullfölja det byggande som nu pågår och finna lämplig användning för lokalerna.
Fru talman! Bertil Fiskesjö anser att förslagen om att avbryta arbetet är underliga, att det är en verklighetsflykt, och jag vet inte allt vad han hade mer för uttryck. Hans försök att räkna fram kostnaderna är enligt min mening dåligt underbyggda. Bertil Fiskesjö vet fortfarande inte vad den slutliga kostnaden blir för att fullfölja äventyret med Helgeandsholmen — och det blir säkert betydligt dyrare på sikt. Bertil Fiskesjö undviker, lika väl som utskottstexten, att ta upp själva kärnfrågan i det här betänkandet, nämligen att det bygger på regeringens olika sparförslag. Här finns det ett konkret område där man kan spara betydande belopp utan att det drabbar några enskilda människor eller några svaga i samhället. Jag måste upprepa min fråga: Anser Bertil Fiskesjö det viktigare att fullfölja riksdagens flyttning än att säkra pensioner och andra sociala reformer som är i fara? Så sent som i dagens tidningar kan vi läsa om vad som kommer att drabba pensionärerna redan nästa år. Nej, Bertil Fiskesjö, riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen ter sig alltmer skandalartad i takt med att de verkliga kostnaderna rusar ifrån kalkylerna. Att fortsätta de här galenskaperna, samtidigt som det talas om behov av besparingar och samtidigt som attacker sätts in mot angelägen samhällsservice, är helt enkelt oförsvarbart.
Fru talman! Daniel Tarschys valde att tala om någonting annat än vad frågan gäller — och det förstår jag. Nu är det ju så att t.ex. folkpartiets gruppledare, Björn Molin, och bostadsministern Birgit Friggebo reser land och rike runt och talar om att ombyggnaden skall avbrytas, som om det gällde att bara knäppa med tummen och pekfingret. Det hedrar naturligtvis Daniel Tarschys, som kan mycket mer om den här frågan, att han har litet kalla fötter. Det hade hedrat honom mest om han avstått från formuleringarna i reservationen. De verkar tillkomna endast för att tillgodose en viss folkpartistisk image i media. Nils Berndtson återkom till den märkliga frågan om det inte vore bättre att lägga pengarna på folkpensioner och barnbidrag. Jag skulle vilja formulera det så här, att de hundratals miljoner som riksdagen spar på att inte följa Nils Berndtsons förslag lämpligen kan användas till barnbidrag och folkpensioner.
Fru talman! Det är klart att det allra bästa hade varit om centern, moderaterna och socialdemokraterna aldrig hade drivit igenom denna olycksaliga flyttning. Nu har det misstaget skett, och vad vi då kan göra är att undersöka om det finns möjligheter att avbryta ombyggnaden och spara pengar. Det uppdraget anser vi bör ges till riksdagens förvaltningsstyrelse.
Nr 44 Fru talman! Det hade, Bertil Fiskesjö, varit möjligt att bromsa betydligt Tisdagen den tidigare, om viljan hade funnits. Från vpk:s sida har vi konsekvent vid varje 9 december 1980 tillfälle när denna fråga varit uppe till behandling pekat på farorna av att man här binder sig för ett projekt som inte är befogat och som framför allt kommer Besparingar i att bli kostnadskrävande. statsverksamheten, Nu har vi den situationen att kostnaderna ökar. Det har också sagts att». m. arbetskraftssituationen i Stockholm är sådan att bostadsbyggandet kommer i fara på grund av att man satsar på riksdagshuset. Kritiken mot husets funktionsmöjligheter på Helgeandsholmen ökar. Därtill kommer behovet av att spara på statsutgifterna. Nu sätter man in besparingarna på områden som drabbar många angelägna områden. Men Bertil Fiskesjö och konstitutionsutskottet står fast vid tidigare ställningstaganden. Detta tycker jag är en orimlig position. Här borde man verkligen ta tillfället i akt. Det finns säkerligen andra möjligheter att tillgodogöra sig de arbeten som utförs på Helgeandsholmen och ge byggnaderna en annan användning, medan riksdagen stannar kvar vid Sergels torg. Men Bertil Fiskesjö vill inte diskutera den saken och lyssna till den argumentationen, utan han vill traska vidare. Därmed blir han också ansvarig för de slutliga följderna av det här projektet, för att inte säga det här äventyret.
Fru talman! Jag har lyssnat efter argument, men jag har inte kunnat höra några. Både Nils Berndtson och Daniel Tarschys föredrar att tala om det förgångna. Det är klart att hade vi aldrig beslutat om en återflyttning till Helgeandsholmen, så hade vi inte befunnit oss i den situation som vi nu är i. Men hur vore det om ni i stället utgick från det läge som råder i dag? Då hävdar jag bestämt att den verkliga slöserilinjen är den som förordas av Nils Berndtson och Daniel Tarschys. Det innebär att riksdagen utan att få ut någonting av pengarna låter miljonerna rulla i en strid ström.
Fru talman! Det är inte alls så att vi bara talar om det förgångna, även om vi pekar på ansvaret för att vi befinner oss i det här läget. Vi har klart sagt att vi anser det motiverat och möjligt att nu vidta åtgärder för att avbryta det fortsatta arbetet på Helgeandsholmen. Det står vi fast vid.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 10 behandlar frågan om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster vid fastighetsavyttring. Nu gällande bestämmelser för realisationsvinstbeskattning kan inte sägas vara effektiva. Genom rätten att från den beskattningsbara inkomsten dra bort hela den värdestegring som inträffat under den tid man innehaft fastigheten plus rätten att tillgodoräkna sig 3 000 kronors tillägg för vart innehavsår blir skatten mycket låg. Lägger man härtill de speciella uppskovsregler som nu gäller blir resultatet ofta att någon skatt ej utgår. Bestämmelsen att man får göra avdrag för värdestegringen inte endast på det egna kapital som man satsat i fastigheten utan även på det upplånade kapitalet har gjort det speciellt gynnsamt att placera lånade pengar i fast egendom. Inkomsttagare med höga inkomster och god kreditvärdighet har lånat betydande belopp och placerat dessa i fastigheter. Genom möjligheten att utnyttja avdragsbestämmelserna för gäldräntorna har inkomstbeskattningen kunnat reduceras avsevärt. När sedan egendomen sålts har värdestegringen varit föremål för en ytterst lindrig beskattning. Möjligheterna att utnyttja bestämmelserna har varit och är alltjämt alltför inbjudande. Underskottsavdragen vid taxeringen stiger nu i allt snabbare takt och beräknas kommande budgetår uppgå till ca 20 miljarder kronor, varav merparten utgör räntekostnader för fastighetslån. Det råder enighet om att bestämmelserna för realisationsvinstbeskattningen måste skärpas. Det förslag som regeringen nu har lagt fram om en skärpning av reavinstbeskattningen lider, anser vi socialdemokrater, av allvarliga brister. Förslaget innebär i korthet en schablonmässig begränsning av rätten till indexuppräkning genom att uppräkningen de fyra första åren man innehar fastigheten slopas. Dessutom innebär förslaget att rätten till det årliga 3 000-kronorstillägget upphör fr.o.m. 1981. Vidare föreslås att beskattningen av realisationsvinsterna skall kunna utjämnas genom möjligheten att fördela vinstsumman på fyra år enligt bestämmelserna om s.k. ackumulerad inkomst. Vi accepterar förslaget att 3 000-kronorstillägget skall upphöra att gälla från 1981. Vi anser däremot att det finns enklare metoder när det gäller att skärpa beskattningen än den regeringen och utskottsmajoriteten stannat för. Förslaget med fyraårigt initialt bortfall medför ytterligt komplicerade bestämmelser. Speciellt krångligt blir det när man haft förbättringskostnader, dvs. byggt till eller om fastigheten, under den s.k. initialperioden som enligt huvudregeln skall räknas bort från den tid man innehaft den ursprungliga fastigheten. Men det blir inte heller särskilt lätt att klara ut de föreslagna bestämmelserna i de fall där man utnyttjar uppskovsbestämmelserna och skjuter upp beskattningen genom att anskaffa en ersättningsfastighet. Utskottsmajoriteten medger att bestämmelserna är av förhållandevis komplicerad natur och att reglerna är svårtolkade. Har man den uppfattningen är det rätt obegripligt att man framhärdar i att genomföra propositionens förslag. Redan med nuvarande regler är realisationsvinstbeskattningen ett svårbegripligt kapitel för de flesta skattebetalare. De nu föreslagna reglerna blir inte bara svårförståeliga. De blir dessutom utomordentligt svårtolkade, även för dem som sysslar med taxering. Det är anmärkningsvärt att förslaget inte varit föremål för remissbehandling. Om så skett, hade företrädarna för skatteadministrationen haft allvarliga erinringar att anföra. Uppenbara risker föreligger att förslaget leder till betydande merarbete såväl inom taxeringsnämnderna som på länsstyrelsernas skatteavdelningar. Med all säkerhet kommer även skattedomstolarna att få åtskilliga mål att handlägga som en följd av de tillkrånglade bestämmelserna. Förslaget innebär också att man i fortsättningen skall ha rätt att utnyttja bestämmelserna om ackumulerad inkomst. Den ändringen kommer att leda till betydande merarbete genom att man inte kan utnyttja gängse rutiner i taxeringsarbetet utan måste utföra ett omfattande manuellt arbete i alla de fall där det yrkats på att vinsten skall få fördelas på fyra beskattningsår. Vi anser inte att det finns skäl att biträda det här förslaget utan yrkar på avslag även i denna del. Vårt förslag till skärpning av reavinstbeskattningen innebär att man endast får indexuppräkna anskaffningsvärdet med 50 96 av den inträffade värdestegringen i fortsättningen. Härigenom begränsas den överkompensation som nu uppkommer genom kombinationen av obegränsad rätt till avdrag för gäldräntor och full indexuppräkning. Budgetministern har medgett att detta är den enklaste metoden att skärpa beskattningen. Skattemyndigheterna har givit uttryck för samma uppfattning. Att utskottsmajoriteten inte kunnat biträda vårt förslag synes främst bero på att man anser att det är för gynnsamt för korttidsinnehav av fastigheter och att det drabbar de långa innehaven för hårt. Med samma motivering kan man avfärda majoritetens förslag som verkar i motsatt riktning — missgynnar korttidsinnehaven och gynnar långtidsinnehaven. Men majoritetens förslag har även den svagheten att det är chansartat. En fastighetsägare som har sina fyra första innehavsår under en period med snabba prisstegringar drabbas hårdare än en fastighetsägare vars fyra första innehavsår inträffar i ett skede med måttliga prisstegringar. Det är alltså inget rättvist förslag. Lägger man härtill systemets betydande krångligheter, borde en saklig bedömning tala för att man väljer det system som vi föreslagit. Nu menar utskottsmajoriteten att de föreslagna reglerna förväntas bli av kort varaktighet. Budgetministern har redan föranstaltat om att en kommitté skall se över uppskovsreglerna — och även angränsande frågor, får man förmoda — för att hitta bättre lösningar. Även sett ur den synpunkten hade det varit klokare att välja ett enkelt system, som vi socialdemokrater föreslagit. Det hade kunnat fungera till dess att utredningen kan presentera mer permanenta lösningar. Nu får man med majoritetens förslag ett ytterligt komplicerat handläggande, som förorsakar mycket merarbete i skatteadministrationen, blir svårförståeligt för allmänheten och dessutom rätt chansartat. I det här sammanhanget har utskottet också haft att behandla ett antal motioner. Vi har i vår reservation tagit ställning för det av Jan Bergqvist m.fl. i motion 1979/80:559 framförda kravet på en översyn av skattereglerna för sådana tillgångar som ädelstenar, guld och silversaker, konst, antikviteter o. d. Även om vi är medvetna om svårigheterna att åstadkomma en skärpt beskattning på lösöre av det här slaget, talar starka skäl för att gå motionärerna till mötes. Uppenbart är att det förekommer en omfattande skatteflykt genom handeln med föremål av uppräknat slag. Realisationsvinstkommittén uppmärksammade den här frågan, men dess förslag ledde inte till någon lagstiftning, främst därför att kontrollmöjligheterna ansågs alltför små. Budgetministern har i besparingspropositionen tagit upp frågan och anför: ”Jag delar i och för sig uppfattningen att kontrollsvårigheterna innebär ett argument mot realisationsvinstkommitténs förslag. Å andra sidan är det tydligt att vissa av dessa s.k. alternativa placeringar numera marknadsförs helt reguljärt just som alternativ till aktiesparande och att därvid den förmånliga skattebehandlingen blir ett avgörande argument. Det är enligt min mening svårt att i längden acceptera att så kan ske. Det finns därför skäl att åter pröva möjligheterna att skärpa beskattningen av dessa spekulativa placeringar.” Vi reservanter anser att en sådan undersökning som budgetministern har förordat lämpligen kan omfatta även de av motionärerna upptagna frågorna. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den till utskottsbetänkandet fogade reservationen av Erik Wärnberg m.fl.

Fru talman! ”Ingen regel utan undantag.” Så lyder ett gammalt svenskt ordstäv som väl passar in i dagens debatt. Den borgerliga regeringen har som regel att övervältra skattebördorna från höga och arbetsfria inkomster till vanliga och låga arbetsinkomster och till pensionärer. Förslaget till ändrade regler vid beskattning av realisationsvinst är undantaget. Det förslaget innebär skärpningar även för den förstnämnda kategorin. Skärpningen av realisationsvinstbeskattningen är ett krav som vänsterpartiet kommunisterna länge har rest. En förhållandevis kraftig opinion har allt starkare krävt betydande skärpningar inom detta område. Därför har regeringen tvingats till detta undantag från sin gyllene regel. För något förslag om skärpningar av reavinstbeskattningen hade annars säkerligen aldrig kommit till stånd. När nu detta förslag till slut tvingades fram blev det emellertid så dåligt vad skärpningen beträffar att vi anser det fullständigt otillräckligt. De som har spekulerat eller satsat i fastigheter behöver inte göra några förluster. Den fortsatta höga inflationen, som regeringen tydligen räknar med, kommer även i fortsättningen att gynna dem som har möjlighet att spekulera i fastigheter. Och det kommer de säkerligen också att göra. Det har från regeringens sida klagats över att viljan till produktiva investeringar är så svag. Men det hade kunnat repareras, eller i vart fall förändras, om regeringen hade gjort det ointressant att spekulera i fastigheter — en spekulation som har drivit upp priserna på fastigheter så till den milda grad att det för vanliga inkomsttagare har blivit nästan omöjligt att skaffa egnahem. Priserna på småhus har under den senaste femårsperioden i stort sett fördubblats. Och detta i landet i genomsnitt, med alla utflyttningsbygder inräknade. Priserna på småhus har stigit ungefär dubbelt så mycket som priserna i Övrigt. Det hade funnits skäl att på ett tidigt stadium ingripa mot denna utveckling på flera sätt: dels genom en skärpning av just reavinstbeskattningen, dels också genom att begränsa rätten att göra underskottsavdrag vid inkomsttaxeringen. Om sådana ingrepp gjorts, hade marknaden i dag sett helt annorlunda ut. Då hade inte de stora kapitalintressena ställt medel till förfogande i fastighetsspekulation, på grund av att kapitalet inte hade blivit efterfrågat i samma utsträckning, utan de hade tvingats sätta pengarna i andra investeringseller spekulationsobjekt. Men med de underlåtenhetssynder som både den socialdemokratiska regeringen och — framför allt — den borgerliga regeringen har begått, har investeringsintresset riktats åt fel håll. De ca 3040 miljarder kronor, som påstås finnas inom näringslivet och som nu till största delen lånas ut till ockerräntor på omkring 20 96 eller mer för fastighetsaffärer eller till kontokort, hade kommit bättre till pass om de investerats aktivt för att skapa jobb. Då hade regeringen också tvingats använda andra argument när den genomför lättnader i beskattningen av arbetsfria inkomster än att näringslivet har behov av s.k. riskvilligt kapital. Fru talman! Jag har här gjort en liten avstickare från reavinstbeskattningen, men jag anser det nödvändigt att koppla ihop den debatten med de ekonomiska företeelserna i samhället i övrigt. Så åter till regeringsförslaget och alternativen därtill. Från vänsterpartiet kommunisternas sida bedömer vi regeringsförslaget som i högsta grad otillräckligt. Förutom den lilla skärpning som regeringen föreslår och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom, finns i en annan proposition ett förslag om väsentliga lättnader beträffande villabeskattningen. Någon tanke på begränsningar i underskottsavdragen säger sig utskottet inte heller ha. Ser man alltså förslaget till förändring i reavinstbeskattningen i detta sammanhang, framstår det som ännu blekare och ännu mer fantasilöst. Den föreslagna förändringen innebär vad gäller indexuppräkningen att denna, när den kommer till stånd efter fyra års fastighetsinnehav, får göras på hela det s.k. ingångsvärdet, alltså även på det upplånade kapitalet. Framför allt med tanke på de gynnsamma avdragsregler som finns kommer den som lånat upp kapital att erhålla en förmögenhetsökning på detta upplånade kapital — större ju mer som lånas upp. Den höga inflationen och den stora spekulationen i realvärden, som tilltar i en inflationsekonomi, skapar enligt vårt sätt att se otillbörliga förmögenheter — och dessa förmåner kommer ett förhållandevis litet men privilegierat fåtal till godo. Därför är det angeläget att realisationsvinstbeskattningen får en sådan innebörd att själva boendet i sig inte skapar förmögenheter. Framför allt anser vänsterpartiet kommunisterna att ökning av förmögenheten inte bör ske genom upplånat kapital. Vårt förslag innebär att endast eget i fastigheten insatt kapital skall få indexuppräknas, och detta mot ett nettoprisindex. Dessutom bör amorteringar och förbättringar kunna ingå i underlaget för indexuppräkningar när de kombineras med vårt förslag i övrigt. Regeringen avvisar, liksom utskottet, denna form, men medger ändå att det här är det enda rättvisa. Bortförklaringar om att det skulle medföra betydande praktiska svårigheter vill vi inte instämma i. Visserligen är vårt förslag inte lika enkelt som den alltför generella regel som regeringen föreslår, men det anser vi från vänsterpartiet kommunisterna inte får gälla som bärande argument. Regeringen och utskottsmajoriteten vill naturligtvis inte att rättvisa skall råda och har heller inte för avsikt att med förändringen beröva de privilegierade grupperna möjligheterna att skapa sig en förmögenhet genom fastighetsspekulation.

Då må det vara omöjligt för expertisen att tolka reglerna eller avgöra vilka regler som skall användas — bara för att de bestämmelserna har manglats ihop i regeringens samordningskansli under mycket lång tid. När majoriteten använder sådana argument mot det förslag vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram, då kan det verka obegripligt att utskottsmajoriteten över huvud taget har vågat vidhålla de vansinniga övergångsregler som föreslås i propositionen. För att lindra de små effekter som indexeringsförändringarna medför har regeringen föreslagit kompensation på så sätt att det även skall medges att realisationsvinster vid fastighetsavyttring tas upp till beskattning enligt lagen om ackumulerad inkomst. Den här ackumuleringen kommer i praktiken att gynna dem med höga inkomster. Likaså kommer förslaget att medföra beskattningslättnader, mest för fastigheter av lyxkaraktär. Vänsterpartiet kommunisterna avvisar därför regeringens förslag även på denna punkt. Det här förslaget till ackumulerad inkomstberäkning innebär också, som Rune Carlstein tidigare anförde, en orimlig arbetsbörda på berörda myndigheter — och naturligtvis framför allt i förhållande till de effekter den får. När boendet i eget hem kontra boendet i hyresfastigheter diskuteras, görs oftast det felet att man tycks utgå från att alla s.k. villaägare är en enhet och de hyreshusboende en enhet. Så är ingalunda fallet, och därför måste också beskattningsformer och hyresvillkor ses ur det perspektivet att det finns större enhet mellan lågoch medelinkomsttagare, vare sig dessa bebor en villa eller en hyreslägenhet, än mellan villaboende med olika inkomster. För vanliga inkomsttagare måste därför intresset främst vara att ha ett bra och relativt billigt boende framför ögonen än att genom fastighetsinnehav tillskansa sig förmögenheter. Det är också detta som vpk:s bostadsoch skattepolitik tar hänsyn till. Det här betänkandet tar även upp några andra frågor vad beträffar realisationsvinstbeskattning, alltså inte bara den som har samband med fastighetsavyttring. Det tar upp de motioner som vi från vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram beträffande realisationsvinstbeskattningen i stort. Vi menar att reavinstbeskattningen i övrigt är alldeles för liberal. Den bör skärpas. Vi vet att i dag är reglerna sådana att endast 40 96 av det värde som innehas tas upp till beskattning — och det gäller sådana värdeföremål som anses falla inom lagen för realisationsvinstbeskattning. Vi menar att en ökning måste ske, så att dessa inkomster blir jämbördiga med arbetsinkomster. Vi menar att det är alldeles för litet att ta upp 40 926 av vinsten när det gäller realisationsvinstbeskattning. Vi föreslår därför att den siffran höjs till 15. Vidare menar vi, som vi också slagit fast i fyrapunktsprogrammet, att det är dessa principer som måste vara vägledande. Vi anser inte, som regeringen och utskottsmajoriteten gör, att de beskattningsregler som finns är tillräckliga. Vi anser att en utjämning måste komma till stånd. Det kan inte vara rimligt att människor spekulerar i allehanda värdeföremål och därigenom kommer undan beskattning. All förmögenhet, oavsett var den finns, skall enligt vår uppfattning beskattas. Det måste också gälla alla realisationsvinster, oavsett var de sker. Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till motionerna 1980 80:1109, yrkandena 4 och 5.

Fru talman! Den proposition om reavinster som vi i dag behandlar är en betydelsefull proposition. Den är det därför att frågan om reavinster på fastigheter är en mycket viktig fråga. Det har under många år bland de politiska partierna rått ett slags tystnadens konspiration runt dessa frågor. Att den nu äntligen bryts är främst utomstående krafters förtjänst. Oberoende ekonomer har visat vilka oerhört stora belopp som värdestegringarna på fastigheter uppgått till under 1970-talet. Människor med sinne för realism har också haft läget fullständigt klart för sig. Det finns i vårt land tusentals bostadsområden att använda som illustration. Under efterkrigstiden har i första hand småhus och jordbruksfastigheter visat upp mycket kraftiga prisstegringar. Villapriserna har under hela efterkrigstiden konstant stigit kraftigare än konsumentprisindex. Från 1973 till 1979 steg villapriserna med ungefär 100 96, medan den genomsnittliga prisnivån steg med bara 75 96. Den utvecklingen illustreras också klart i propositionen. En person som 1973 köpte en villa för 150 000 kr. och 1979 sålde den för 300 000 kr., vilket motsvarar normalprisutvecklingen för småhus under denna tid, gjorde sig på sex år en skattefri vinst om 122 250 kr. En fullständigt normal villaboende person tjänade alltså drygt 20 000 kr. om året skattefritt på sitt boende. Detta exempel säger egentligen allt. I den bok, Betalt för att bo, som jag tillsammans med Bo Sandelin publicerade 1978, belystes också i detalj utvecklingen på villamarknaden under efterkrigstiden. Fakta går alltså inte längre att dölja. När det gäller att analysera orsakerna till denna utveckling och dra slutsatser för bostadsbeskattningen är emellertid propositionen svag. Det förekommer över huvud taget inte någon diskussion om och inte något försök till analys av orsakerna till de kraftiga prisstegringarna på småhus och jordbruksfastigheter. Här hänvisas enbart till ”inflationen”. Det gör man trots att relativa priser ju ständigt förändras, även under inflatoriska förhållanden, och trots att man vet att priserna på de typer av fastigheter som vi här talat om har stigit betydligt snabbare än den genomsnittliga prisnivån under hela efterkrigstiden. Avsaknaden av analys när det gäller orsakerna till prisstegringar bidrar sedan till det dåliga förslag som man nu lägger fram. Ett nyckelord när det gäller att motivera den nya lagstiftningen är ordet ”spekulation”. Vad man främst vill komma åt, heter det, är fastighetsvinster som görs på kort sikt. Detta är i och för sig gott och väl. Men i grunden är det alldeles samma mekanismer som ligger bakom prisutvecklingen på fastigheter både på kort och på lång sikt. En fastighetsägare som gör sig en stor värdestegringsvinst efter ett långt fastighetsinnehav har inte gjort sig mer förtjänt av denna vinst än den som gör sig en relativt sett mindre vinst efter ett kortare innehav. Det är i båda fallen objektiva ekonomiska faktorer, de långsiktiga trender som styr efterfrågan och utbud av fastigheter samt de kostnadstrender som råder, som tillsammans avgör utfallet. I båda fallen är den enskilde fastighetsägarens insatser vanligen av ingen eller ringa betydelse. De vinster som görs vid korta fastighetsinnehav kan naturligtvis tyckas särskilt oberättigade — eller om man så vill stötande — men det är i grunden samma faktorer som styr korta och långa vinster. Det förslag som regeringen presterar om att indexuppräkning under de fyra första åren av ett fastighetsinnehav inte skall få äga rum är därför i grunden helt godtyckligt. Det kommer att ge upphov till rättviseproblem. Det torde också i betydande utsträckning bli ineffektivt. Det är knappast rättvist att en person som på grund av arbetsbyte tvingas flytta inte skall få göra någon indexuppräkning för två fyraårsinnehav av fastigheter, medan däremot den stationäre kamraten som bott åtta år i samma hus skall få tillgodoräkna sig åtminstone fyra år. Man har också insett detta på borgerligt håll. Därför har man tvingats införa uppskovsoch övergångsklausuler. Men dessa blir tillsammans så krångliga att det över huvud taget blir svårt att beräkna hur den nya lagstiftningen kommer att fungera. Dessutom kommer den att ge upphov till inlåsningseffekter och olika former av kringgåendeförsök. Det torde i framtiden bli mycket få fastigheter som omsätts under de fyra första åren av ett fastighetsinnehav. Därför är det risk för att regeringsförslaget knappast kommer att få åsyftad verkan. Varje lagförslag som har ett starkt diskretionärt inslag, som drar en skarp — men i grunden godtycklig — tidsgräns mellan när en vinst på fastighetsinnehav skall upptas till beskattning och när den inte skall göra det, leder naturligt nog till kringgåendeförsök. Ur denna synpunkt är det socialdemokratiska förslaget klart överlägset. Socialdemokraterna vill helt enkelt att man skall begränsa indexuppräkningen till 50 26 av ökningen i den allmänna prisnivån. Även denna schablon har naturligtvis ett moment av godtycke över sig. Men den är under alla förhållanden frikostig; det är få fastighetsägare som satsar så mycket som 50 96 eget kapital vid ett fastighetsköp. I verkligheten kommer, även med det socialdemokratiska förslaget, beskattningen av fastigheter att bli mer generös än beskattningen av de flesta andra former av kapital. De värdestegringsvinster på fastigheter som ackumulerats under 1970 talet är utomordentligt stora. Om vi håller oss till de 1,2 miljoner småhus avsedda för permanentboende — vi har där den bästa statistiken — finner vi att den totala årliga värdestegringen har uppgått till ungefär 40 miljarder kronor om året. Totalt under hela 1970-talet utgör värdestegringen på småhus ungefär 250 miljarder kronor. Poängen är att dessa vinster kommer att mogna ut under 1980 och 1990-talen. Den genomsnittliga innehavstiden för en villa är nämligen 14 år. I takt med att fastigheterna omsätts på marknaden kommer de stora värdestegringar som gjorts under gångna år att realiseras. Redan nu kan de realiserade värdestegringarna på småhus uppskattas till 10-12 miljarder om året. Och de passerar så gott som helt utan att beskattas. Ur detta perspektiv har också det socialdemokratiska förslaget en svaghet. Den är att begränsningen i indexuppräkningen skall påbörjas först 1981. Det innebär att alla de stora värdestegringar som skett under 1960 och 1970-talen också i framtiden kommer att skyddas av en fullständig indexuppräkning. Det tycks därför bli så, att de fastighetsägare som under 1960 och 1970-talen gjort sig stora, om än inte realiserade värdestegringsvinster, även i framtiden kommer att utgöra ett skattefrälse. Det är lätt att förstå orsaken till denna försiktighet. Den beror på att man inte vill bli beskylld för att införa en lagstiftning som kan ha moment av retroaktivitet över sig. Det argumentet är dock inte särskilt starkt. Det är naturligt att varje gång som man förändrar beskattningsregler för tillgångar, förmögenheter och kapital — det som ekonomer brukar kalla för ”stockar” i ekonomin — så förändras deras värden. Att vissa värdeföremål undgår att beskattas vid en tidpunkt hindrar ju inte att de kan beskattas vid en senare tidpunkt. Argumentet om retroaktivitet är därför inte hållbart i detta sammanhang. En begränsning av indexuppräkningen borde gälla alla fastigheter oavsett tidsinnehav. Låt mig ta ett analogt exempel. När utomäktenskapliga barn tilläts samma arvsrätt som inomäktenskapliga barn, så gällde det för alla barn fr.o.m. lagens tillkomst och inte enbart för barn födda efter det att lagen trädde i kraft. En begränsad indexuppräkning för alla fastigheter skulle få ett utomordentligt kraftigt bett i sig. Den skulle ge ökade skatteintäkter i storleksordningen 3—4 miljarder som sedan skulle växa årligen i takt med att 1960 och 1970-talens stora värdestegringar mognar ut och realiseras när fastigheterna omsätts på marknaden. Jag ber naturligtvis att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag har klart för mig att en sådan vidgning av lagstiftningen som jag talat om här inte står på dagordningen i år. Men den är, fru talman, ett värdigt mål att arbeta för, för alla dem som vill ha en mer rättvis och effektiv beskattning av kapital i vårt land.